Fru talman! Gunilla Carlsson i Hisings Backa har frågat mig vad jag avser att göra för att Skapande skola ska omfatta hela grundskolan. Barns och ungas rätt till kultur är en kulturpolitisk huvudfråga för regeringen. Från och med 2008 finns Skapande skola-satsningen. Det innebär att 55 miljoner kronor har avsatts för att stärka kulturen i skolan. Satsningen syftar till att barn och ungdomar ska få ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande, vilket också bidrar till att nå kunskapsmålen i skolan. Vid årets första ansökningstillfälle hade drygt 130 kommuner och ett tjugotal friskolor ansökt om att få del av bidraget, vilket visar på ett stort intresse från skolornas sida. Ansökningarna berör nästan 150 000 barn. Vi har inledningsvis inriktat Skapande skola på de högre skolåren och kommer fortlöpande att analysera satsningens effekter. Den utvidgade satsning som föreslås i debattskriften Kulturen 3.0 ser jag som ett positivt inspel. Där beskrivs det kulturuppdrag skolan har genom läroplanens mål och att detta inte alltid realiseras. Kulturutbudet i skolorna varierar kraftigt mellan kommunerna och även inom kommunerna. Den analysen överensstämmer med den bild som regeringen har av situationen i landet och som utgör en viktig del när det gäller varför Skapande skola föreslogs. Den socialdemokratiska regeringen hade goda möjligheter att göra en kraftfull satsning på kultur i skolan under sin tid i regeringsställning men gjorde inte det. Däremot har alliansregeringen bland annat genom Skapande skola visat på handlingskraft när det gäller att stärka alla barns och ungas tillgång till kultur.

Fru talman! Jag vill också här börja med att tacka kulturministern för svaret. Samtidigt vill jag gratulera alla högstadieelever som när de kommer tillbaka efter sommarlovet kanske tillhör de utvalda som får ta del av Skapande skola. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att kulturen finns som en naturlig del i alla faser i livet, oavsett var i landet man bor. Den moderatledda regeringen valde att direkt när de tillträdde efter valet 2006 montera ned ett flertal av de satsningar inom kulturområdet som vi genomfört eller som vi var i startgroparna med att genomföra. Ett exempel är Ungkultur 07 som stora delar av Sveriges kulturliv jobbade och hade planerat verksamhet för. Detta frös inne. Anslaget till bokförlaget En bok för alla som producerat barn och ungdomslitteratur samt jobbat med läsfrämjande insatser plockades bort. Fri entré till de statliga museerna, som vi tidigare varit inne på, försvann. Det innebar att många föräldrar tvingades välja bort museibesöken tillsammans med sina barn. Detta drabbar faktiskt våra barn och unga. Många länsteatrar och länsmusiken runt om i landet har fått en allt tuffare ekonomisk situation på grund av den moderata kulturpolitik som nu råder. Det innebär sämre möjligheter att ta del av deras verksamhet. Men nu har, enligt kulturministern, ett trettiotal kommuner och ett tjugotal friskolor sökt bidrag från Kulturrådet inom ramen för Skapande skola. Hur många som har beviljats bidrag nämner inte kulturministern i sitt svar. Det är kanske så att alla som sökt också har beviljats bidrag. Kanske kan kulturministern ge ett svar om det här i dag. Till hösten kan dessa elever förhoppningsvis ta del av Skapande skola. Men två och ett halvt år med en moderat kulturminister har inneburit drygt två förlorade år för barn och unga att ta del av kultur. Nu är det hög tid för kulturministern att prestera någonting annat än försämringar inom kulturområdet, för sådant har vi sett alldeles för mycket av. Min fråga kvarstår: Vad avser kulturministern att göra för att Skapande skola ska omfatta hela grundskolan - inte bara de elever som går på högstadiet - och vad vill kulturministern göra för att alla elever i alla skolor runt om i landet ska kunna ta del av den skapande skolan och av kulturverksamhet?

Fru talman, kulturministern, Gunilla Carlsson och övriga här i kammaren! Kammaren är just nu välbesökt, vilket tyder på att kulturen väcker intresse. Vi är i alla fall fem utöver mig själv och ministern. Det är ändå lite av uppochnedvända världen. Från talarstolen här basuneras kulturskymning och neddragningar ut - en jeremiad av problem och svårigheter. Men det vi diskuterar, fru talman, är regeringens satsning med 55 miljoner på Skapande skola. Det blir lite roligt med den här spegelbilden. Från talarstolen här får vi alltså höra att det är svårigheter och neddragningar, medan det vi diskuterar är en satsning. Men så är det kanske när man ska bedriva oppositionspolitik och inte har så mycket eget i påsen. Den satsning som alliansregeringen har gjort på Skapande skola - de 55 miljonerna - är bra, tycker jag. Vi är i en inledningsfas, i början av något. Därför är det klokt att detta får växa fram organiskt. Det finns all anledning att tro att man nu kommer att utvärdera ansökningarna. Jag tror att Gunilla Carlsson nämnde att 30 kommuner sökt. Men läser man kulturministerns svar är det fråga om 130 kommuner. Det finns således all anledning att ytterligare markera hur uppskattande och intresserade många skolor är. Det finns en ny ansökningsperiod. Jag har för mig att det handlar om oktober i år. Därmed finns det väl skäl att, från min sida, tro och att kanske, från Gunilla Carlssons sida, hoppas att ännu fler högstadieskolor och ännu fler kommuner lämnat in ansökningar. Jag tror att det är rätt klokt att när det varit två ansökningsperioder utvärdera och fundera vidare. Jag vet att Gunilla Carlsson och Socialdemokraterna är väldigt intresserade av moderat kulturpolitik och till och med har läst vår lilla idéskrift Kulturen 3.0 som de gärna hänvisar till. Vi är mer än generösa med att dela med oss av våra 97 framtidsinriktade punkter. Jag tror att en av de här punkterna handlar om att, om det nu visar sig att det här faller väl ut och att det är som vi hoppas - att det finns ett stort intresse och en vilja från många skolor och kommuner att ansöka om pengar till Skapande skola - bredda detta och gå vidare när det finns ekonomiska förutsättningar för det och när det finns en möjlig organisation för att hantera detta. Jag tycker alltså att det är bra att regeringen handfast har igångsatt Skapande skola och anslagit 55 miljoner. Jag tycker också att det är bra att man pekar på en möjlig fortsättning, att man går vidare och har med inte bara högstadieklasser utan även andra delar av skolan. Återigen, fru talman, vill jag påminna oss här i kammaren om att det när vi lyssnade på Gunilla Carlssons inlägg efter kulturministerns svar var problem och svårigheter - en jeremiad riktad mot regeringen när vi i själva verket diskuterar en satsning på Skapande skola, på kultur för barn och ungdomar, för 55 miljoner kronor.
Fru talman! Liksom Hans Wallmark blev också jag lite förvånad över talet här om en nedmontering. Vad är det då som vi, som det heter, monterar ned? Den stora satsning som Socialdemokraterna ständigt återkommer till är att man skulle ha ett temaår, ett kampanjår. Men vi har haft ett antal sådana. Jag vet inte hur mycket spår dessa har lämnat efter sig. Vi tycker inte att det är en särskilt god idé. Många gånger kommer idéer upp som sedan aldrig tas till vara. Rent spontant är jag väldigt skeptisk till projekt därför att de inte alltid följs upp, utan det blir tappade eldsjälar, tappade sugar. En annan fråga som Gunilla Carlsson tog upp är den om En bok för alla. Den debatten hade vi i fjol. Det heter att det skulle vara en stor satsning. Ja, jag vet inte riktigt. En bok för alla har funnits sedan början av 1970-talet. Förvisso har staten bidragit med 10 miljoner kronor. Så sent som i helgen träffade jag i Uppsala representanter för En bok för alla. De såg så glada ut. Jag fick till och med en bok. Såvitt jag förstår kommer de att fortsätta ungefär som tidigare, så den kulturskymningen, den nedmonteringen, ser jag inte heller. Däremot kan vi glädjas åt att väldigt många barnböcker kommer ut och åt att det framför allt är barnböcker som lånas på biblioteken. Sedan kommer jag till frågan om vad vi gör. Ja, i regeringens regleringsbrev lyfter vi betydligt tydligare än som gjordes under den socialdemokratiska regeringen - för att göra en sådan jämförelse - fram barns delaktighet i de kulturella institutionerna. Det gör vi nu mycket tydligare än tidigare. Det visar sig också i mycket av verksamheterna, såväl på teatrar som på museer och i andra verksamheter. Vi har också, som vi kom in på under den föregående interpellationsdebatten, ökat möjligheterna för barn och unga upp till 19 år att ta del av de kanske väl så spännande tillfälliga utställningarna, som man tidigare behövde betala för. Det är också en framgång. Man gör i mitt broderdepartement Utbildningsdepartementet en stor satsning, 900 miljoner kronor, på att läsa och skriva för barnen i de lägre klasserna, vilket är oerhört viktigt. Har man inte läsningen med sig missar man ju allt det övriga sedan. Om jag ska ge mig på någon form av kritik mot Socialdemokraterna här är det väl att man totalt har negligerat bildningsspåret, vilket vi i dag ser följderna av. Men det kan vi gå in på i en annan debatt. Kulturrådet prioriterar också satsningar på barn och unga, vilket visar sig tydligt nu. När man betalar ut bidrag till dansgrupper, musik, teater och annat är det barn och ungdom som prioriteras. Det kan inte heller ha undgått Gunilla Carlsson. I fråga om vilka som har fått del av Skapande skola-pengarna är det inget jag har i huvudet, men de siffrorna finns att hämta - kommuner och skolor också - på Kulturrådets hemsida. Jag har också sett att det har noterats väldigt flitigt i lokalpressen vilka som har fått och vilka som möjligen har glömt att söka och fått bannor lokalt för att de inte har hållit sig framme. Vi kan också konstatera att intresset har varit större än vad vi nästan hade vågat hoppas, så de pengar som är avsatta överträffas med råge av önskemålen. Även jag vill, liksom Gunilla Carlsson, gratulera de elever som från i höst kommer att kunna ta del av Skapande skola.

Fru talman! Om vi upplevde det som att det bara var negativt med Skapande skola: Jag sade inledningsvis att jag gratulerade de högstadieelever som får ta del av Skapande skola. Jag tycker att de ska vara väldigt glada för det. Men jag beklagar att det har gått två och ett halvt år. Man har pratat väldigt mycket om den här kultursäcken, checken eller vad det nu skulle bli, som till slut blev Skapande skola, och under två och ett halvt års tid har det bara monterats ned vad gäller kulturområdet. Det har inte kommit några nya satsningar. Tyvärr styrs kulturpolitiken av en regering med en väldigt låg ambitionsnivå. Jag frågade kulturministern om visionerna för Skapande skola, om kulturministern såg att man kunde göra den här satsningen vidare, även i de andra årskurserna. Jag fick inget svar på det, utan hon hänvisade i stället till en massa andra områden som man satsade på. Under förra mandatperioden gjordes en utredning under Aktionsgruppen för barnkultur, och den fick namnet Tänka framåt, men göra nu . I likhet med den såg vi socialdemokrater Ungkultur 07 som ett startskott. Det var vi väldigt tydliga med. Det var inte ett projekt som skulle vara under ett års tid, utan det var ett startskott för att sätta fokus på barnkulturen. Men detta tyckte tydligen inte kulturministern var viktigt, utan det var bättre att vänta och vänta. Nu kom Skapande skola i stället. Hans Wallmark lyfte fram att vi inte kommer med någonting utan bara pratar om moderat kulturpolitik. Men i vårt alternativ till kulturbudget för det år som är nu ville vi investera i våra barn och unga på ett sådant sätt att det möjliggör för fler att ta del av kulturen och själva vara delaktiga i kulturen. Därför satsade vi nästan dubbelt så mycket som den borgerliga regeringen. Vi ville satsa 105 miljoner kronor för att möjliggöra kulturupplevelser i hela landet och för barn och unga i alla åldrar. Det skulle inte vara kopplat till om rektorn var aktiv och sökte pengar. Nu är det vissa skolor som inte kommer att få ta del av den här kultursatsningen eftersom de inte har haft rektorer som har varit tillräckligt insatta i frågan. Vi har också lyft fram att vi tycker att det är viktigt med kopplingen mellan skolan, fritidsverksamheten och kulturverksamheter runt om ute i landet, alltså en brygga mellan kulturen, skolan och fritidsverksamheten. Det är genom det här samspelet som delaktigheten skapas. Vi ser att en fara med dagens kulturpolitik är att allt fler kulturinstitutioner runt om i landet får en allt tuffare ekonomisk situation. Vi har sett exempel på länsmusik som har fått lägga ned därför att man inte har några resurser. Vi har sett länsteatrar som under hösten inte kommer att ha några produktioner därför att man inte har ekonomi att kunna driva någon verksamhet. Då finns det en oro över att vi lägger ut pengar på skolorna, på Skapande skola, men att det sedan i andra änden inte finns någon kulturverksamhet som man kan ta del av. Min fråga till kulturministern blir återigen: Tror kulturministern att det behövs ytterligare medel? Kommer kulturministern att jobba för att det ska komma ytterligare medel inom kulturområdet till exempel till länsteatrar, länsmusik och andra kulturinstitutioner och kulturverksamhet runt om i landet som möjliggör för ungdomar att ta del av kultur?

Fru talman! Föremålet för den här interpellationen, även om man kanske inte kan ana det av debatten, är kultur i skolan. Det är väldigt bra och angeläget. Gunilla Carlsson avslutade med några funderingar om möjligheten för yngre att ta del av kultur. Jag tror ändå, precis som kulturministern, att det absolut viktigaste, det grundläggande för att kunna tillgodogöra sig kultur på många olika slags nivåer, är att man kan läsa, att man kan skriva och att man kan räkna. När Gunilla Carlsson nu räknar upp sina olika siffror tycker jag att det finns all anledning för oppositionen att vara rätt ödmjuk och beundrande inför alliansregeringens arbete när det gäller skolpolitiken och skolsatsningarna. Jag kan förstå att oppositionen har lite problem just med det, därför att vad jag förstår är man på spaning efter sin egen politik - även inom det området, sagt rent parentetiskt. Fru talman! Jag tycker att det är glädjande att vi är många här i kammaren som ska diskutera kulturpolitik. Jag tror att vi kommer att få göra det rätt mycket de kommande månaderna. Vad som är på gång är ju en public service-utredning. Det är en stor utredning om de kulturpolitiska målen. Förhoppningsvis finns det också en filmpolitisk utredning. Det finns all anledning att återkomma hit till kammaren ett antal gånger i stora, breda frågor utöver den satsning på 55 miljoner som regeringen nu redan har gjort på Skapande skola. Gunilla Carlsson nämnde ett skarpt förslag från föregående mandatperiod om just de yngres kultur. Hon hänvisade till en utredning, fru talman, och sade att den utredningen sedan skulle landa i året 2007 och att det skulle vara ett startskott. Då tycker jag att man möjligtvis skulle kunna ställa frågan till Gunilla Carlsson: Är inte det startskottet något av det som Skapande skola är, med 55 miljoner till skolan? Är inte problemet för Gunilla Carlsson och Socialdemokraterna att det var vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som höll i startpistolen och inte Socialdemokraterna, och att det är där grämelsen finns?
Fru talman! Anledningen till att jag inte tog upp en del frågor i mitt första svar var att tiden tog slut. Det är mycket som ska sägas. Jag återkommer nu. Handlingsplaner var en fråga som jag inte hann ta upp. Det har också att göra med hur man söker pengar. Det var ju väldigt viktigt att det fanns handlingsplaner, att det fanns en beredskap på skolorna. Hur vill man integrera kulturen så att det blir inte bara en tillfällig glädjeyttring utan någonting som får fäste och som kan integreras i de utbildningspolitiska målen? Det är till exempel att man kan koppla ihop matematik och dans - väldigt intressant. Då kan man notera att det var väldigt många skolor som inte hade den här beredskapen, trots att det står i utbildningsplaner och skolplaner att kultur och eget skapande ska ha sin plats i skolan. Trots detta saknades det, och många har fått lägga mycket tid på handlingsplaner. På andra håll var det här arbetet klart, och det var i stort sett bara att skicka in en ansökan. Det är en viktig process som också är på gång. Sedan återkommer Gunilla Carlsson flera gånger till två och ett halvt år. Med all respekt, men jag har suttit ett och ett halvt år, inte två och ett halvt, även om det ibland kan kännas som att tiden går fort. Redan i vårpropositionen för ett år sedan, det vill säga när jag hade suttit ett knappt halvår, flaggade vi för att det skulle komma en satsning på skolan. Mycket snabbare än så har man inte kunnat arbeta. Om det här ska bli bra, och det ska bli bra - det är jätteviktigt - måste man kunna utvärdera hur man tar vara på det, om det kommer alla elever till del. Vi vet ju att det ser väldigt olika ut i olika delar av Sverige och också mellan olika skolor. Flickor är mer missnöjda än pojkar och de som bor på mindre orter är mer missnöjda än de som bor i storstad. Det är inte särskilt konstigt, och då är det viktigt att det här blir bra. När det handlar om andra satsningar förstår jag inte att det skulle ha blivit så mycket mindre och att det är en nedmontering. Läsfrämjande, som vi också satsar på, är ju en viktig del i detta. Vi har också tagit upp ett antal av de förslag som finns hos aktionsgruppen. Och även aktionsgruppen, liksom Moderaterna tidigare i opposition, hade intresserat sig för den norska skolesäcken. Jag är väldigt nöjd och glad över det mottagande som Skapande skola har fått. Jag har också deltagit i ett rätt stort antal konferenser runt om i Sverige där kulturskapare, skolfolk och kommunpolitiker har mötts för att diskutera: Hur går vi nu vidare? Hur ser vi till att det här blir så bra som möjligt och att det också fortsätter? Sedan vet jag att Socialdemokraterna i sin budget lade fram ett förslag på 105 miljoner - det är väl roligt så - och det skulle då gälla hela skolan. Men jag kan bara konstatera att det skulle bli betydligt mindre per elev än det blir med de 55 miljoner som riktar sig till eleverna i sjuan, åttan och nian. Ska det här bli bra gäller det att ta reda på: Vad är det som är problemen? Var någonstans finns hindren? Även jag har nämligen ambitionen att kunna bygga ut det här till att på sikt gälla hela grundskolan. Då kan vi också ta del av en del av de erfarenheter som man har gjort i Norge, där satsningen från början var betydligt mer modest. Jag tror att det handlade om 16-18 miljoner kronor i inledningen. Men det har fungerat bra. Man har tagit vara på de erfarenheter som har gjorts. Nu bygger man ut det här till hela grundskolan och även till gymnasiet. De ligger lite före oss, men med vår politik hoppas jag att det här kommer att bli möjligt också i Sverige.

Fru talman! Ja, Hans Wallmark, det är intressant med era debattskrifter om den moderata kulturpolitiken. Vi noterade just att det började med Kultur 2.0 . Nu har nästa skrift kommit som heter Kultur 3.0 . Vi undrar om det blir 4.0, 5.0, 6.0 och 7.0 innan ni når resultatet i moderat kulturpolitik. Vi väntar med spänning från Socialdemokraterna på slutresultatet. Om vi kan få våra finansministrar att släppa på pengapungen så att vi kan fördela pengar till kulturen tror jag att både jag och kulturministern blir glada. När det gäller Skapande skola kanske det upplevs som att jag är väldigt kritisk. Jag tycker att det är bra att pengarna kommer ut till skolorna, men vi socialdemokrater hade velat ha ett annat upplägg. Med det här upplägget omfattas högstadieeleverna. I det förslag som vi hade i vår budget var det dubbelt så mycket i anslag. Det riktade sig också till alla barn och unga. Vi vet, både jag och kulturministern, att ett beteende skapas redan när man är liten som man sedan har med sig under hela livet. Och kan vi få fler barn att ta del av kulturen tror jag att det också blir mer naturligt för dem att göra det när de senare kommer upp på både högstadie och gymnasienivå och kanske även när de i vuxen ålder tar med sig sina barn. Jag tycker att det är lite synd att man inte tog fasta på det förslag som Aktionsgruppen för barnkultur hade. De lyfte just fram att man skulle lägga resurserna ute i landet, till regionerna, till länsteatrar, till länsmusik, till möjligheter för samverkan, till konsulenter som ser till att skapa bryggorna mellan skola, fritidsverksamhet och kulturverksamheten. Jag tror att det då hade blivit ett bättre resultat.
Fru talman! Jag är också glad att det finns en intern debatt. Och om den moderata riksdagsgruppen skulle komma med en Kulturen 4.0 nästa vår kommer jag inte att vara ledsen för det, utan då har man säkert utvecklat det ännu mer och kanske med ännu fler punkter. Förhoppningsvis har vi då också kunnat genomföra ett antal av de 97 som nu finns. Ja, dubbelt så mycket pengar säger Gunilla Carlsson att det här är. Det gäller ju siffror, men ska man sedan dela ut det till barn blir det hälften så mycket. Men det är inte säkert att man kan använda sig av stordriftsfördelar, för väldigt mycket av tilltalet när det handlar om kultur till barn och unga är att det är små grupper. Med Gunilla Carlssons och Socialdemokraternas förslag skulle det egentligen ha blivit mindre kultur, därför att de som går i sjuan, åttan och nian har andra önskemål än de som går i ettan, tvåan och trean, och det tycker jag inte är särskilt konstigt. Men vi kan absolut ena oss om att vi tycker att det här är viktigt och bra. Jag är inte säker på att det hade blivit bättre om man hade lagt pengarna hos institutionerna, utan jag tror att det är en fördel att man lägger dem hos skolorna och därmed betonar skolornas ansvar att integrera kulturen i skolan i de traditionella ämnena. Det har ju visat sig på alla sätt att om man integrerar flera uttryckssätt lär man sig bättre, framför allt har man roligare. Jag ser också fram emot de debatter som vi ska ha med anledning av de olika utredningar som kommer. Eftersom Gunilla Carlsson och jag inte har någon mer interpellationsdebatt just i dag vill jag gärna lämna över lite sommarläsning, den roliga boken Boven i mitt drama kallas kärlek , och önska dig en glad sommar.